Herr talman! Jag är ledsen att det rimmande som konstitutionsutskottets ordförande satte i gång icke fyller de höga litterära krav som vi naturligtvis skall ställa på ett rim här i kammaren. Jag ber djupt om ursäkt om jag har sårat herr Svenssons litterära känsla. Får jag bara säga att det faktiskt är på det sättet, herr talman, att när Olof Palme i olika sammanhang uttalar sig, inte minst om sina politiska motståndare, blir det väldigt tillspetsat. Jag vill bara, för att visa hur t.ex. Carl Bildt haft anledning att reagera på alla statsministerns otydligheter, läsa upp vad den senare sade när han inte var grinig utan lugn, glad, pigg och strålande, dvs. när han uppträdde inför konstitutionsutskottet. Han var ju, enligt Olle Svensson, i bästa fysiska och psykiska balans. Vad sade han då? Vad sade han om moderater? Jag skall faktiskt läsa upp det han sade ordagrant: ”Det här speglar att det hos unga moderater finns något av samma sinnesstämningar som hos SKP och EAP SKP slutet av 1960-talet och EAP fn” Herr talman! Det är alltså denna typ av beskyllningar som statsministern tillåter sig att göra i konstitutionsutskottet. Det är denna typ av utfall som vi är vana vid och som aldrig kan bidra till att vi får ett bättre politiskt debattklimat i det här landet — var så säker på det, herr talman!
Herr talman! Jag vill i detta inlägg, som blir mitt sista i den inledande rundan, återkomma till de frågor jag ställde till Olle Svensson. Det var faktiskt så att jag i både mitt första och mitt andra inlägg höll mig strikt till granskningsuppgifterna och till de saker som redovisas under det första avsnittet.

Herr talman! Olle Svensson poängterar att han inte tycker om att vi använder uttrycket statsministerstyre, som vi har gjort i några ärenden. Han säger att det ger ett intryck av att vi menar att statsministern ensam styr riket. Nej, det fattas bara att han skulle göra det också! Det har vi faktiskt inte påstått. Både Olle Svensson och Olle Palme får nog finna sig i att vi tycker att statsministern skall vara ordförande i regeringen, inte föredragande. Det står det faktiskt i regeringsformen, och den tror jag konstitutionsutskottets ordförande känner till. Om sedan statsministern inte gillar att få kritik av riksdagen och dess konstitutionutskott, så kan jag förstå det. Ingen människa kan väl tycka om att få kritik — i varje fall känner inte jag till någon som gör det — men de flesta människor måste nog finna sig i att deras gärningar blir kritiserade ibland. När vi i konstitutionsutskottet framför kritik, brukar vi ha grundligt på fötterna. Vi kastar inte ur oss vilka påståenden som helst — vilket f. ö. är något som vi kritiserar statsministern för att göra. Sedan sade Olle Svensson — och då blev jag häpen — att vi skulle vara tacksamma för att statsministern är samarbetsvillig när han kommer till konstitutionsutskottet. Herr talman! Fattas bara annat!

Herr talman! Jag vill först till Bertil Fiskesjö säga att jag mycket väl har lagt märke till vad vi har sagt i den del som berör remiss till lagrådet. Där har vi emellertid närmast granskat om propositioners förslag går till lagrådsgranskning. Vi har därvid kritiserat om man inte har motiverat varför förslagen inte sänts till lagrådsgranskning. Vi har på någon punkt ändå kunnat notera en förbättring. Det gäller t.ex. att underhandsföredragningarna avsevärt har minskat. Däremot har vi faktiskt inte i vår granskning undersökt om lagrådets kritik har haft ett större underlag f. n. än tidigare. Det finns faktiskt inte verifierat i vår undersökning om regeringen har fått mer kritik än tidigare. Det kunde ju vara intressant att se senare, om vi skall fortsätta denna granskning, huruvida en sådan utveckling kan konstateras. Detta har vi alltså inte undersökt. Jag vill gärna säga att det är värdefullt att lagrådet framför kritiska synpunkter på regeringens förslag — det är ju det som är meningen med lagrådsgranskningen. Men det är också regeringen obetaget att kontrollera om den kritiken är starkt underbyggd eller ej. Vi kan inte ta ifrån regeringen dess rätt att slutligen avgöra dessa frågor. Jag är verkligen ledsen om Karin Ahrland uppfattade det som att jag inte finner det naturligt att statsministern uppträder inför utskottet och är samarbetsvillig. Jag gjorde mitt uttalande mot bakgrund av den kritik som här har riktats mot just hans person — en kritik som går ut på att statsministern skulle vara särskilt grinig och besvärlig att ha att göra med. Det var inte mitt intryck av hans uppträdande under den utfrågning som vi hade. Herr Björck sköt här, med verklig stridslust, gång på gång med slangbåge mot statsministern. Jag kom då att tänka på en litterär person, nämligen Erik Palmstierna, som vid ett tillfälle skrev följande om Östen Undén: ”Sverige hade under mer än 100 år förblivit relativt tyst uti Europas rådslag, men när dess stämma nu höjdes, skedde det för att hävda rätten i världen. Det är Undéns förtjänst, att han därmed höjde Sveriges ställning och anseende på ett sätt, som tilldrog sig uppmärksamhet.” Palmstierna fick i Genåve en hel del komplimanger för vad Sverige uträttade genom Undén. Palmstierna skriver: ”Samtidigt härmed läste jag dag för dag i den svenska pressen angrepp mot denne man, vilken till Sveriges heder förde en stram och aktiv politik, som borde ha förmått svenskarna att lyfta honom på skölden. Hos Foreign Office, som var Undéns motståndare, frågade man mig, vad anledningen till detta underliga beteende kunde vara. Jag önskade inte svara dem att så ha svenskarna ofta betett sig mot den av deras egna, som för ett ögonblick rest sig över mängden.” Det är oförklarligt hur jag kunde komma att tänka på dessa Palmstiernas reflexioner när jag lyssnade på Anders Björcks personfixerade granskningsanförande.
Herr talman! Jag vill bara till Olle Svensson säga att jag har kritiserat statsministerns gärningar och göranden i vissa ärenden, inte hans personlighet. Jag tycker inte att frågan om statsministerns personliga uppträdande hör hemma i debatten i riksdagen. Jag har sagt ifrån att jag anser det vara självklart att statsministern kommer när konstitutionsutskottet kallar. Jag lägger mig inte i hur han uppträder.

Herr talman! När vi nu går över till att behandla diarieföringen kan jag inledningsvis konstatera att utskottet är enigt på denna punkt. Därför finns det inte anledning att uppehålla sig så länge vid detta avsnitt. Det är emellertid viktigt att vi gör vissa noteringar med anledning av de ärenden som har varit uppe till granskning. Det är tre delar som har behandlats. Frågan om diarieföringen av ett brev från FN-ambassadören Anders Ferm till statsminister Palme kommer under ett senare avsnitt. Jag vill redan här ändå påpeka att det är viktigt att alla handlingar diarieförs, att det sker utan dröjsmål och att diarieföringen omfattar även sekretessbelagda handlingar. Det finns i betänkandet ett uttalande om Sveriges Radios och TV:s svar till utskottet på vår begäran om en utskrift av ett radioprogram. Detta har tillmätts en viss betydelse i granskningsarbetet, men jag vill understryka att det saknar värde för det slutliga ställningstagandet när det gäller diarieföringssystemen, och det är dessa system som vi har ägnat den största delen av detta avsnitt. Det pågår nu ett arbete med att lägga över olika diarieföringssystem på data. Detta är en följd av den tekniska utvecklingen, och det är då också viktigt att vi i detta sammanhang bevakar insynsfrågorna. Det har gjorts en framställning om att få se ändringar i ett dataregister som förs hos justitiedepartementet, ändringar som kan ha gjorts någon gång under våren 1983. Detta finns emellertid endast i ett s.k. loggregister hos datamaskincentralen för administrativ databehandling, DAFA. Justitiedepartementet försvarar sig med att säga, att eftersom departementet inte kan få över dessa uppgifter i läsbar form kan man heller inte överlämna dem som någon allmän handling. Detta anser vi från utskottets sida inte vara något försvar. Lagringsmediet bör inte medföra begränsningar i möjligheterna att ta del av allmänna handlingar. Det är en utgångspunkt som riksdagen tidigare har intagit. Vi har också särskilt behandlat frågan om diarieföringssystemen, och det finns anledning att återigen påpeka att det skall kunna framgå av dem att rättelser har gjorts och vad den ursprungliga texten innehöll. Vi har åberopat den rapport som professor Peter Seipel, vid institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet, har kommit med. Jag vill bara notera ett par punkter ur denna rapports sammanfattning, där författaren skriver: ”Vissa justeringar av insynsreglerna och anknytande regler bör följaktligen övervägas.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

Herr talman! Utskottets granskning har i sak omfattat diarieföringen av allmänna handlingar i departementen. Granskningen har gällt dels användningen av s.k. statsrådsdiarier, dels frågan om rättelser i databaserat diarium. Det bör kanske framhållas i den fråga som vi nu diskuterar att uttalandena från utskottets sida är enhälliga. Även i fråga om Riksradion, som — vilket bör betonas — ligger helt utanför utskottets granskningsuppgift, råder stor samstämmighet. Där har konstitutionsutskottet i årets betänkande på nytt uttalat att det är av betydande värde för den offentliga debatten att man kan ta del av olika program och särskilt av dem som rör samhällsfrågorna. Av utskottets betänkande framgår också att den fråga om utskrifter som berörs i moderaternas särskilda yttrande på denna punkt är föremål för övervägande i massmediekommittén. Det som kanske är mest intressant under den punkt i betänkandet som vi nu behandlar är, enligt min mening, vad konstitutionsutskottet uttalar om diarier i departementen som förs med hjälp av ADB-teknik. Vi säger i betänkandet att lagringsmediet, precis som Kindbom underströk, inte bör få medföra begränsningar i möjligheterna att ta del av allmänna handlingar. Utskottet framhåller också att en förutsättning för att en redan införd felaktig uppgift skall få ändras är att den felaktiga uppgiften fortfarande är klart avläsbar. Det har också framgått — Bengt Kindbom var inne på detta i sitt anförande — att rättelser i diarier som förs med hjälp av ADB inte sker utan problem. Man har bl.a. pekat på detta i den undersökning som åberopats och som gjorts vid institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet. Tillämpningen av offentlighetsprincipen vid myndigheternas användning av ADB är otvivelaktigt — det medger jag — en mycket viktig framtidsfråga, som ingalunda får nonchaleras. Utskottet understryker därför vikten av att regeringen i den fortsatta behandlingen av frågan överväger vilka åtgärder som behöver vidtas för att tillgodose de krav som utskottet framfört i betänkandet 1982/83:12 angående ändringar i diarier.

Herr talman! Jag är helt övertygad om att inte en enda tidning kommer att skriva om den punkt i det här ärendet som vi nu behandlar. Ändå är den egentligen på sitt sätt viktigare än alla de andra. Det är nämligen i viss mån en historisk förändring som har skett i konstitutionsutskottets ställningstagande till frågan om offentlighetsprincipen och ADB, och som många sådana förändringar kommer den att passera ganska omärkligt. Vari består då denna förändring? När man byggt upp ADB-system inom den offentliga förvaltningen har uppgifterna övergått från att vara förvarade i form av pappershandlingar till att vara förvarade i en databas. Då har man, enkelt uttryckt, ur dessa databaser inte alls kunnat få fram lika mycket uppgifter. Vissa uppgifter har så att säga blivit fördolda, varit svåra eller omöjliga att få fram, när de införts på data, vilket inte var fallet när de fanns tillgängliga i form av pappershandlingar. Vpk har under många år hävdat att detta inneburit en sänkning av nivån när det gäller tillämpningen av offentlighetsprincipen och en minsk ning av allmänhetens praktiska möjligheter till insyn i sådant material som borde vara och som enligt tidigare tradition varit offentligt. Tidigare har utskottet inte reagerat för vår kritik på den här punkten, utan man har ställt sig bakom de myndigheter och ämbetsverk som genom olika beslut i förekommande fall har vägrat att låta allmänheten — journalister och andra — ta del av sådana uppgifter som borde vara offentliga. Det gäller alltså uppgifter som inte hållits tillgängliga och som inte kunnat tas fram på ett praktiskt sätt. Det som utgör förändringen är att utskottet nu helt otvetydigt säger — och det är alldeles utmärkt — att lagringsmediet och dess tekniska uppbyggnad inte på något sätt får leda till en försämring av insynen. Detta är egentligen något som riksdagen har sagt många år tidigare, men som förvaltningarna här i Sverige har struntat i att följa, eftersom de har byggt upp datasystem som icke har möjliggjort den grad av insyn som de tidigare pappershandlingarna erbjöd. Detta förhållande har man i riksdagssammanhang, om än inte direkt blundat för, så dock inte tagit på allvar. Det är utmärkt att man nu gör det, och det är ett viktigt framsteg för upprätthållandet av offentlighetsprincipen. Här finns emellertid ett problem, som gör det litet svårt att få ställningstagandet förverkligat i praktiken, vilket jag starkt vill understryka. Man har nämligen under tio år mer eller mindre tolererat den ordning som inneburit att förvaltningarna tillåtits bygga upp system som inte är bra ur offentlighetsoch tillgänglighetssynpunkt — jag tänker då på allmänhetens intressen i fråga om offentlighetsrätten, för ämbetsverken har förstås i och för sig inget naturligt intresse av att lämna allmänheten mer information än de finner bekvämt. Uppbyggnaden av sådana här system har alltså pågått under ganska många år, och detta är inte så enkelt att ändra på nu, när man plötsligt säger att det är viktigt att systemen byggs upp på ett bättre sätt. Normalt fungerar det nämligen så, att man har uppgifter lagrade t.ex. i ett s.k. skivminne. I detta minne kan införas förändringar. Det kan göras från olika stationer, olika platser, som är anslutna till systemet och som kan använda sin utrustning för att föra in förändringar i minnet. Sådana förändringar strömmar dag för dag in i minnet från olika tjänsteställen. Vid dagens slut packas dessa uppgifter om, och förändringarna förs då definitivt in i minnet. När detta införande sker utraderas dels den gamla uppgiften i minnet, dels den uppgift som tillkännager varifrån ändringen stammar. Med ett sådant system går det alltså inte att rekonstruera ett ärendes gång på ett riktigt sätt. Nu säger utskottet att alla sådana här förändringar i stället registreras i ett särskilt register, ett s.k. loggregister. Det vore bra om ett sådant loggregister kunde bli tillgängligt för allmänheten. Då skulle man ju få veta precis hur ett ärende har ändrat form, vilka uppgifter som raderats ut och ersatts med nya. Nu är det emellertid så att dessa loggregister inte bevaras. De finns hos teknikerna, som har svarat för datasystemets uppbyggnad. De bevaras i regel, om jag är riktigt underrättad, inte längre än någon månad. De används f. ö. för helt andra praktiska syften än för att dokumentera inför allmänheten vad som har skett med ett ärende. Det måste alltså ske en väsentlig teknisk förändring, om de krav som utskottet nu ställer — med rätta och på ett utmärkt sätt — skall kunna förverkligas. Annars blir det hela en tom fras. Det är det jag har velat peka på här. Vi tycker att det är ett utmärkt ställningstagande, som vi helt kan ansluta oss till, och det är helt i överensstämmelse med vad vpk i offentligrättsliga sammanhang många gånger under årens lopp har krävt, utan att få något större gehör för det. Men praktiken återstår, och det praktiska problemet består däri att vi i det här landet tillät administrationen att under många år bygga upp system som inte var bra ur offentligrättslig synpunkt. Det får vi lida för nu. Må den erfarenheten vara någonting som vi använder oss av i framtiden.

Herr talman! Granskning av medbestämmandelagens tillämpning vid beredning av regeringsärenden utgör ett led i konstitutionsutskottets övervakande uppgifter. Motsvarande granskning har skett 1977, 1979 och 1980. Den här gången drar utskottet vissa bestämda slutsatser, som främst baseras på utfrågningar av företrädare för de berörda organisationerna samt statens förhandlingsråd och civildepartementet. Av särskilt intresse är utvecklingen sedan 1979. En dom i arbetsdomstolen 1980, som gick TCO-S emot, bidrog till att skapa en viss klarhet i vad gäller gränsdragningen mellan politiska överväganden och frågor som direkt rör de statsanställda. Det skall emellertid observeras att utslaget i arbetsdomstolen bestämdes med bara en rösts övervikt. Hade utslaget gått åt andra hållet, hade man sannolikt varit rätt illa ute i det här landet. Ingen tvekan kan råda om att MBL-förfarandet förorsakar mycket merarbete. Omkring 2 500 regeringsärenden är årligen föremål för åtgärder från statens förhandlingsråds sida, dvs. att förhandling eller information sker i vart tionde regeringsärende. Det är fråga om en ökning med 30 90 under perioden 1980-1982. Denna verksamhet sysselsätter en myndighet, statens förhandlingsråd med åtta tjänstemän f.n., och kostar drygt 2 milj.kr. årligen. I denna summa ingår inte de resurser som ställs till förfogande i departementen. Står allt detta i rimlig proportion till effekterna? Nej, knappast. Utskottet har haft två huvudfrågor: 2. Är den nuvarande ordningen förenlig med grundläggande politiska demokratiska synpunkter? Av utfrågningarna framgår att arbetet nu tycks löpa smidigare än tidigare. Arbetstagarorganisationerna menar dock att de kommer in för sent i beredningsprocessen. Också statssekreteraren i civildepartementet, Claes Örtendahl, är kritisk på denna punkt och menar att tiden över huvud taget är mogen för en analys och översyn. Regeringen har f. ö. i budgetpropositionen förra året aviserat att en översyn skall komma till stånd. Claes Örtendahl betonar erkännandet av de statsanställdas legitima rätt att få påverka frågor beträffande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Olika vägar kan tänkas. En är att sluta ett kollektivavtal med organisationerna med vissa klargöranden. Man kan även genom en uppräkning av olika ärenden undanta somliga ärendegrupper. Också andra kontaktformer mellan regeringskansliet och de fackliga organisationerna är tänkbara. Vad som saknas i konstitutionsutskottets undersökning är möjligtvis erfarenheterna från den borgerliga regeringstiden. Nu skall dock ingen skugga falla på någon i utskottet. Ingen har i och för sig begärt att man skall ta fram dessa uppgifter, och så har inte heller skett. Men en komplettering kan ändå ske på ett rätt enkelt sätt. Förre statssekreteraren Anders Arfwedson har i en liten uppsats i den förra året utgivna boken Makt och vanmakt beskrivit sin syn på medbestämmandefrågorna och regeringen under den aktuella perioden. Anders Arfwedson är utomordentligt kritisk mot den ”illa genomtänkta MBL-lagstiftning” som trädde i kraft 1977. MBL omintetgjorde tidigare goda kontakter. Formaliserade förhandlingar kom att ersätta de tidigare resonemangen och medförde en orimlig börda på kanslihustjänstemännen, särskilt i december. Inga viktiga beslut kunde ändras i dessa MBL förhandlingar.

Vi kan konstatera att samtliga företrädare i utskottet är kritiska mot den nuvarande ordningen. Den ifrågasätts på många punkter. Utskottsmajoriteten, som då består av moderater och socialdemokrater fram till en viss punkt, talar om att det finns inslag i den nuvarande ordningen som är diskutabla från principiella synpunkter. De insatser som görs står knappast i proportion till de uppnådda resultaten. Omfattningen och inriktningen av förhandlingsoch informationsverksamheten bör omprövas, sägs det. Också formerna för kontakter bör diskuteras. Där stannar socialdemokraterna. Uppenbarligen finns det inom socialdemokratin delade meningar när det gäller hur hårt man bör gå fram i detta hänseende. Vi moderater gör i reservation 1, till vilken jag ber att få yrka bifall, en principdeklaration beträffande denna utskottstext. I lagen bör, säger vi, göras direkta åtskillnader mellan utövningen av den politiska ledningen och regeringens roll såsom arbetsgivare. Det kan enligt vår mening ifrågasättas om MBL över huvud taget skall tillämpas i regeringskansliet annat än i ärenden som rör regeringens roll såsom arbetsgivare. Centern och folkpartiet är i sin reservation i princip inne på samma linje som vi moderater, men de vill om möjligt ha en återgång till ett äldre system där personalorganisationerna får lägga synpunkter på det beslutsunderlag som tagits fram i departementen. Vpk slutligen inskränker sig till att förklara att en översyn bör göras. För att illustrera skillnaderna i ställningstaganden mellan de olika partierna i utskottet skulle man kunna tänka sig att en grupp resenärer börjar sin resa i Malmö i riktning mot Stockholm. Färdriktningen är alltså densamma, men vpk kliver av i Tranås, varefter centern och folkpartiet blir litet oeniga med de andra kollegerna om vad de skall göra när de kommer till Norrköping. Centern och folkpartiet föredrar då att åka förbi Norrköping och göra en liten avstickare till Eskilstuna, innan de så småningom kommer fram till Stockholm. Socialdemokraterna för sitt vidkommande kliver av i Nyköping. Det är bara vi moderater som når ända fram — vi åker direkt till Stockholm.

Herr talman! Jag vill inledningsvis säga att jag med hänsyn till arbetsläget i riksdagen kommer att vara ganska kortfattad i mina inlägg i de frågor där jag fortsättningsvis är med. Sedan vill jag också säga att den resebeskrivning som Birger Hagård gav, åtminstone för centerns och folkpartiets del inte skulle ha godtagits i någon reseguide. Den fråga det nu gäller är således MBL-förhandlingarna i regeringen. De kom till som ett allmänt utflöde av den samlade entusiasmen för MBL förhandlingar runt om i samhället som helhet i mitten av 1970-talet. Så här efteråt, när åren har gått, utskottet noga undersökt saken och man fått tillfälle till en mer samlad eftertanke, har jag kommit till den uppfattningen att MBL-förhandlandet i regeringsfrågor är en märklig hybrid, vars skönhet är ingen och vars nytta är utomordentligt ringa. Dessutom kan man fråga sig om det är etiskt försvarligt att skapa hybrider av detta infertila slag. Vi har haft en lång rad utfrågningar om detta i utskottet — de flesta och sammanlagt längsta i något ärende — men trots allt vårt frågande och trots alla redogörelser har jag inte funnit någon som på ett mer konkret och påtagligt sätt kunnat förklara nyttan med det granskade fenomenet. Som var och en kan se i våra noggrant nedtecknade protokoll, snurrar man hela tiden runt i ett slags terminologisk gryta som varken kokar eller puttrar. Något särskilt inflytande har vi inte, säger man — regeringen beslutar ändå som den vill. De politiska frågorna påverkar vi visst inte, men i andra frågor har vi inflytande, säger man också. Vad som sedan är politiska frågor till skillnad från andra kan man inte definiera. Man har t.o.m. tvistat ända upp i arbetsdomstolen om huruvida antalet timmar i hemkunskap i skolan var något förhandlingsbart eller ej. Men förhandla skall man — i 2 500 ärenden årligen. På den statliga sidan — Nr 151 finns ett helt litet ämbetsverk för att klara av det hela, på organisationssidan E Å Onsdagen den har man särskilt anställd personal, och tjänstemän från departementen 23 maj 1984 rycker ständigt in för föredragningar. De samlade kostnaderna för detta har dettrots jvngtträgande i UtsKogtet inte gått att ff något grepp om, men enbart Granskning av den statliga förhandlingsmyndigheten kostar över 2 milj.kr. per år. statsrådens tjänste För mig ärdet ätt uppenbart att detta är en verksamhet som förgäves letar utövning m.m. efter en vettig motivering. Principiellt är också regeringens skyldighet att förhandla om t.ex. propositioner och utredningsdirektiv i högsta grad diskutabel. Regeringen är ett politiskt organ med ansvar inför riksdagen. Regeringen skall naturligtvis fr ågor vid beredningen av rege lägga fram de förslag som man anser vara nyttiga och rimliga. Märkligt nog NOTE har ingen kommit på tanken att riksdagen eller dess utskott skall ha ringsärenden skyldighet att förhandla med organisationerna, vilket faktiskt logiken borde kräva. Det förekommer faktiskt att riksdagen ändrar i de framförhandlade Den kritik jag här framfört innebär inte att jag tycker att organisationerna skall ställas utanför den politiska beslutsprocessen. Det skulle säkert vara varken möjligt eller nyttigt. Det är den av utskottet granskade rutinmässiga extra omgången i kanslihuset som jag vänder mig emot. Organisationerna är ofta med i statliga utredningar. De får som regel viktiga frågor på remiss. Organisationerna har således på andra vägar stort inflytande på det beslutsunderlag som så småningom hamnar i riksdagen. Det bör naturligtvis även i övrigt stå såväl regering som riksdagsutskott fritt att efter eget skön ta de kontakter och föra de diskussioner med organisationsföreträdare som man önskar. Det är således inte fråga om att utestänga organisationerna. Vad det är fråga om är att begränsa en ur principiella och sakliga synpunkter diskutabel och onödig byråkratisk utväxt. Detta synsätt tycks också stämma rätt väl överens med vad representanterna för kanslihuset uttryckte när utskottet hörde dem. De riktigt vädjade om utskottets stöd för en översyn i denna riktning. Det är förvånande att utskottsmajoriteten inte vill ge regeringen denna stötta. Det vill vi som har reserverat oss göra. Herr talman! Jag yrkar bifall till den för centerpartiet och folkpartiet gemensamma reservationen nr 2 i utskottets betänkande.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har i år granskat handläggningen av medbestämmandefrågor vid beredningen av regeringsärenden. Vi har haft möjlighet att höra företrädare för de fackliga organisationerna, liksom företrädare för förhandlingsrådet och regeringskansliet. Vi har dessutom tagit del av en del promemorior i ärendet. Vpk äristort sett överens med utskottet om bedömningen av detta ärende. Vi har dock fogat en reservation till utskottets skrivning, och jag vill helt kort kommentera varför vi har skrivit denna reservation. Vi har i vår reservation uteslutit en del slutsatser som utskottet drar. Vi 29 instämmer i de uttalanden riksdagen redan har gjort i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1983/84:5, där riksdagen instämmer i utskottets bedömning att förhandlingsverksamheten bör ses över. I betänkandet står följande: ”Såvitt utskottet kan bedöma måste förändringar i medbestämmandets utformning i regeringskansliet föregås av förhandlingar. Dessa bör vara förutsättningslösa. Det finns därför inga skäl för utskottet att göra några uttalanden om inriktningen av det pågående översynsarbetet.” Vpk instämmer som sagt i detta uttalande. Vi reserverar oss dock mot vissa slutsatser, och vi anser att de allmänna uttalanden som utskottet gör tidigare i texten är tillräckliga. Där konstaterar vi bl.a. att de fackliga representanterna kommer in på ett mycket sent — ja, på ett alltför sent — stadium i beredningsprocessen. Detta har också påtalats i utfrågningarna från både arbetstagaroch arbetsgivarhåll, Vi kan inte instämma i utskottets uppfattning att det finns inslag i den nuvarande ordningen som är diskutabla från principiella synpunkter. Såvitt jag har förstått avser utskottets majoritet här att direkta kontakter ibland tas mellan personalorganisationerna och departementen i ett tidigare skede av beredningsarbetet. Jag kan för min del inte se något principiellt felaktigt i detta. Det är ju inte så att MBL innebär att andra kontakter mellan fackförening och arbetsgivare på något sätt är förbjudna eller måste uteslutas. För min del anser jag att denna typ av kontakter i vissa frågor måste anses som normala inslag i beredningsprocessen. Vi kan inte heller instämma i utskottets så kategoriska konstaterande att de insatser i form av tid och pengar som läggs ned på detta förhandlingsarbete inte alltid står i proportion till de uppnådda resultaten. Jag tycker inte att de utfrågningar utskottet har haft och de promemorior som utskottet tagit del av ger täckning för ett sådant påstående. Det är mycket svårt att göra sådana värderingar, och vi anser inte att vi har gått så djupt i granskningen att vi kan dra denna slutsats. Jag tycker vidare att det är förvånande att utskottets socialdemokrater skriver under på detta uttalande. Det har ändå viss släktskap med de åsikter som finns företrädda hos vissa arbetsgivare och som Birger Hagård har företrätt här i dag. De går ut på att medbestämmande och inflytande från de anställda är ett kostsamt irritationsmoment som inte tillför verksamheten något positivt. Det vore intressant att i fråga om just denna skrivning få en kommentar av den socialdemokratiska företrädaren i debatten. När det sedan gäller utskottets slutsats har vi alltså för vår del inte skrivit under på det syfte som majoriteten anser att översynen, eller omprövningen, som majoriteten kallar det, av medbestämmandet som sker i kanslihuset skall ha. Majoriteten anser alltså att det skall komma till stånd en omprövning i syfte att minska den sena behandlingen av mer rutinbetonade ärenden till förmån för tidigare kontakter mellan parterna i viktigare frågor. För vpk:s del nöjer vi oss med att konstatera att en översyn skall komma till stånd, och vi instämmer i tidigare riksdagsuttalanden i frågan. Vi tycker att om de fackliga organisationerna vill avstå från sin lagliga rätt till förhandling och information i vissa frågor, vilka majoriteten kallar rutinbetonade, för att i stället få möjlighet att komma in tidigare i beslutsprocessen i andra frågor, måste det vara en bedömning som görs av de fackliga organisationerna och inte något som konstitutionsutskottet skall skriva dem på näsan. Jag vill avslutningsvis säga att vpk inte kan instämma i de tankegångar som förs fram från borgerligt håll om att man i långa stycken skall avskaffa MBL inom regeringskansliet. Att det kan bli fråga om svåra avvägningar mellan å ena sidan den politiska demokratin och å andra sidan de anställdas medbestämmande kan enligt vår mening inte få innebära att man går den i och för sig enkla vägen att avskaffa medbestämmandet helt. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 3 i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Vid flera tillfällen har konstitutionsutskottet granskat tillämpningen av medbestämmandelagen i samband med regeringsärendenas beredning. Jag anser att man den här gången har varit mycket grundlig. Syftet med lagen om medbestämmande i arbetslivet är att ge de anställda ett större inflytande över sin arbetssituation. Det görs ingen skillnad i princip mellan privat och offentligt anställda. Dock har det betonats vid förarbetena till arbetsrättslagarna att en demokratisering av arbetslivet inte fick leda till att den politiska demokratin träds för när. Det har sagts klart ut att avtal inte skulle få träffas i strid mot vad som kallas tvingande lag, exempelvis regeringsformen, kommunallagar och lagen om offentlig anställning. Avtalen får inte heller beröra den offentliga verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Vid eventuella tvistefrågor finns regler för hur de skall handläggas. Den politiska demokratin får alltså inte kränkas. Det år 1977 inrättade statens förhandlingsråd, FHR, har att svara för genomförandet av förhandlingar och information enligt MBL. Jag skall inte uppehålla mig vid verksamheten i detalj. Den finns utförligt behandlad i det betänkande som nu behandlas, avsnitt 9, Medbestämmandefrågor vid beredningen av regeringsärenden. FHR har träffat avtal om förhandlingsordning och information med de statsanställdas huvudorganisation. FHFR-verksamheten kommer vanligen in i ett sent skede av beredningsprocessen i regeringskansliet. Ett ärende skall i princip vara färdigberett när förslaget till beslut översänds till FHR. I samband med granskningen 1979 uttalade utskottet bl.a. att den förhandlingsverksamhet och de överläggningar som äger rum med de offentliga arbetstagarnas huvudorganisationer i regeringsärenden av skilda slag är av stort intresse, inte minst från riksdagens synpunkt. Utskottet hade också funnit att hos båda parter fanns respekt för den politiska demokratin. Efter utskottets granskning 1979 har arbetsdomstolen avkunnat en dom, AD 1980 nr 150, som anses ha stort principiellt intresse. Hagård berörde den. Jag skall inte gå in på domens detaljer, men jag vill peka på några saker. Enligt domstolen kan ibland ett beslut direkt ta sikte på de statsanställda och deras förhållanden. I andra fall däremot fattas enligt AD beslut åtminstone i första hand av helt andra skäl än sådana som har att göra med beslutsfattarens roll som arbetsgivare. Enligt AD får man alltså i varje särskilt fall avgöra om ett beslut fattas av det offentliga organet, såsom arbetsgivare eller i någon annan egenskap. Utskottets granskning den här gången har haft två syften. Det ena har varit att undersöka om de lagar och avtal som styr förhandlingsoch informationsverksamhet i fråga om regeringsärenden tillämpas på ett riktigt och enhetligt sätt i regeringskansliet. Det andra syftet har varit att bevaka att regeringens ställning som det främsta styrande och verkställande organet i vårt demokratiska statsskick inte kringskärs genom medbestämmandets utformning. Det skall i sammanhanget också påpekas att regeringen i 1982/83 års budgetproposition aviserade en översyn av statens förhandlingsråds verksamhet. Utskottet slår då fast att den nya utformningen av de anställdas medbestämmanderätt i fråga om regeringsärenden i formellt hänseende inte innebär någon inskränkning i regeringens befogenheter. Skyldigheten att förhandla och informera om regeringsbeslut inträder under beredningsprocessen och åvilar det utanför regeringen stående organet, statens förhandlingsråd. Kanske skall det än en gång erinras om att enligt den handläggningsordning som gäller skall ett ärende överlämnas till FHR först sedan den gemensamma beredningen har ägt rum i sedvanlig ordning och enighet föreligger om beslutets utformning. Överlämnandet sker alltså på ett sent stadium av beredningsprocessen.

Vi tycker också att man kan göra överväganden i fråga om formen för kontakter. Behovet av tidiga överläggningar mellan företrädare för regeringen och de fackliga organisationerna kan eventuellt aktualisera införande av nya arbetsformer. Så några ord om reservationerna. Först till moderaternas reservation! Om man bortser från talet om riskerna för ineffektivitet och byråkrati är skillnaden i sak mellan reservanterna och utskottsmajoriteten inte särskilt stor. Reservanterna talar om en grundlig översyn. Mittenpartiernas reservation sammanfaller något med vad Fiskesjö här sade, nämligen att grytan varken kokar eller puttrar. I reservationen säger man att den här verksamheten har fått för stor omfattning. Reservanterna vill avskaffa den nuvarande verksamheten eller i varje fall starkt inskränka den. Vpk:s reservation innehåller vad Marie-Ann Johansson här nyss redogjorde för. Man vill visserligen göra en översyn, men den skall ske förutsättningslöst och det finns inte anledning att lämna några direktiv. Det finns, anser jag, inte anledning att ägna reservationerna någon större uppmärksamhet. Jag yrkar bifall till utskottets förslag i det här avsnittet och avslag på till avsnittet hörande reservationer.

Herr talman! Det var intressant att höra Yngve Nyquist. Just det stycke i utskottets skrivning som vi kanske främst är kritiska emot berörde inte Yngve Nyquist. Det gäller först utskottets uppfattning att det finns inslag i den nuvarande ordningen som är diskutabla från principella synpunkter. Vi fick ingen fördjupning av den skrivningen i Yngve Nyquists anförande. Det gäller också uttalandet att utskottet anser att de insatser i form av tid och resurser som görs inte alltid står i proportion till de uppnådda resultaten. Jag begärde i mitt anförande att Yngve Nyquist något skulle kommentera denna skrivning, men det gjorde han inte. Jag vill gärna citera litet av vad som har kommit fram vid utskottsutfrågningarna. TCO-S säger på frågan hur man ser på dessa förhandlingar: ”Den allmänna uppfattningen i organisationen är att verksamheten är värdefull för vår del.” SACOJ/SR gör följande kommentar: ”Jag tycker att man ibland kunde fundera på den här frågan ur en total aspekt. P.-O. Oscarsson har redovisat att vi tycker att MBL har inneburit nytta för oss, men någon gång borde också arbetsgivarna ställa sig frågan om inte MBL har inneburit nytta också för dem. Avsikten med förhandlingsreglerna i lagen var att arbetsgivarna skulle få ett kompletterande beslutsunderlag innan beslut fattades och att synpunkter från arbetstagarna skulle erhållas i något så när organiserad form. Det är min bestämda uppfattning att MBL har inneburit fördelar även för våra motparter. Det har bekräftats genom ett antal undersökningar att många arbetsgivare tycker att de fått bättre beslutsunderlag, och om beslutsunderlaget är bättre får man väl anta att beslut och verkställighet har blivit bättre, enklare och bättre förankrade. Jag tycker att man på båda sidor ibland kan fundera över om inte MBL är någonting positivt.” Här var det alltså två fackliga organisationer som båda ansåg att denna verksamhet var positiv och värdefull. Jag efterlyser fortfarande ett svar på frågan hur man så bestämt kan hävda att det här tar för mycket tid och resurser, att det inte står i proportion till de uppnådda resultaten. Jag kan inte förstå att socialdemokraterna har skrivit under detta. Det är, som jag sade, mera en arbetsgivarsynpunkt som vi ibland kan få läsa i exempelvis SAF-Tidningen. Det vore intressant att få en kommentar från Yngve Nyquist på den här punkten.

Herr talman! Yngve Nyquist menade att vad som skilde socialdemokraterna och moderaterna åt i det här fallet enbart skulle vara att vi kanske ville ha en litet grundligare översyn. Jag är inte riktigt säker på att det är hela sanningen, eftersom jag har en bestämd känsla av att vi är något känsligare än socialdemokraterna för om MBL-andet inkräktar på de beslut som har att fattas från rent politiska utgångspunkter. Men om jag har fel i detta avseendet — och vi så att säga kan fortsätta hela resan fram så småningom — finns det naturligtvis all anledning att vara i högsta grad positiv. Som det har visat sig har ju den här medbestämmandelagstiftningen inte varit särskilt lycklig när det gäller dess tillämpning på det rent politiska området. Här finns det all anledning att göra en översyn, och vi är glada för att socialdemokraterna ändå har velat resa så långt fram som man har gjort. Detta är ju någonting där det trots allt inte behöver vara fråga om så mycket olika partipolitiska värderingar utan där det i främsta rummet gäller att trygga den politiska demokratin och göra det möjligt för den att få hyggliga arbetsformer.
Herr talman! Det grundläggande misstag som har gjorts i en del inlägg i den här frågan är att man jämför med MBL-förhandlingar över huvud taget. Det kan man inte göra. Här gäller det förhandlingar i regeringskansliet med regeringen — låt vara över en särskild förhandlingsorganisation — om konkreta politiska frågor. I dessa frågor har naturligtvis inte de statsanställdas organisationer någon skall vi säga principiell rätt till inflytande i slutskedet utöver vad alla andra organisationer ar eller vad alla andra medborgare i samhället har. De politiska organen, regering och riksdag, är ju folkets företrädare. För den skull tycker jag att man skall akta sig för, när man diskuterar lämpligheten av de här MBL-förhandlingarna, att blanda ihop äpplen och päron, som det brukar heta på riksdagsspråket. Sedan vill jag gärna passa på tillfället att upplysa om att det inte förhåller sig som Birger Hagård vill ge sken av, nämligen att moderaterna skulle ha varit pådrivande i den här frågan. I utskottet var moderaterna i det längsta benägna att följa med på socialdemokraternas modesta skrivning. Det var först sedan centern och folkpartiet hade deklararerat att vi skulle komma att avge en principiellt mera långtgående reservation som moderaterna grep till pennan och också reserverade sig. Vi har alltså i den här frågan från mittenpartiernas sida föst moderaterna, som var motvilliga, sakta framför oss. Med vår hjälp kan ni kanske komma längre än till Nyköping. Ni kan komma ända till Stockholm.

Herr talman! Jag vill bara korrigera ett terminologiskt missförstånd. Jag sade, Yngve Nyquist, inte infantil utan infertil. För att infantila fenomen skall kunna uppstå, måste man vara fertil.
Herr talman! Yngve Nyquists kommentarer rör sig fortfarande kring det sista stycket i utskottets skrivning som handlar om syftet med översynen. Jag skall inte polemisera mot att de fackliga organisationerna skulle få mera tid för väsentliga frågor och kanske kunna lämna frågor av ordningskaraktär därhän. Vi anser emellertid att detta är någonting som de fackliga organisationerna i förhandlingar skall komma fram till och inget som vi skall lägga oss i Vad vi däremot starkt polemiserar mot är det som står i stycket ovanför och som Yngve Nyquist fortfarande inte har kommenterat. Där står att utskottet menar att det finns inslag i nuvarande ordning som är diskutabla ur principiell synpunkt. Man anser att detta tar för mycket tid och resurser i anspråk. Det kanske är lika bra att socialdemokraterna inte kommenterar detta.

Herr talman! Alltsedan datalagen infördes, år 1973, har en grundprincip gällt när det gäller att tillåta personregister som förs med ADB, nämligen att det skall saknas anledning att anta att inrättande och förande av personregister medför otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet. Olika riksdagsuttalanden har också haft en restriktiv underton. Den svåra avvägningen när det gäller att avgöra om intrång i den personliga integriteten anses föreligga, vilken uppfattning de registrerade kan ha eller vilka krav som skall ställas på registerhållaren har vi i egenskap av lagstiftare överlåtit till datainspektionen att ta ställning till. Nu, mer än tio år senare, anser konstitutionsutskottet tiden vara mogen för att se över regeringens tillämpning av besvärsärenden. Det gäller också inrättandet av des.k. statsmaktsregistren. Eftersom det är första gången som vi gör en sådan genomgripande granskning av datalagens tillämpning, är det, enligt min mening, viktigt att vi ägnar den frågan viss tid i den här debatten. Redan inledningsvis vill jag slå fast att tillämpningen i stort kan sägas motsvara de krav som ställts upp och att datainspektionens praxis varit realistisk. Ett mått på detta kan vara antalet besvärsärenden. Enligt den sammanställning som finns på s. 366 i betänkandet har 72 ärenden av nära 10 000 tillståndsärenden blivit föremål för överklagande till regeringen. I 21 av fallen har det blivit avslag, och i 38 fall har det helt eller delvis blivit bifall. I KU är vi i huvudsak eniga när det gäller vad som ges riksdagen till känna. Vi har inhämtat synpunkter från datainspektionen, och vi har även fått in en promemoria från justitiedepartementet. Låt mig sedan kommentera några saker beträffande regeringens handläggning av statsmaktsregister och besvärsärenden. Vi har konstaterat att datainspektionen i vissa fall inte fått yttra sig innan regering och riksdag beslutat om inrättande av personregister. Detta är allvarligt. År 1973 tillkännagav ju riksdagen att datainspektionens uttalande skulle tillmätas stor betydelse med hänsyn till den sakkunskap som datainspektionen då förväntades besitta — vi kan nu konstatera att datainspektionen besitter denna sakkunskap. Den ståndpunkten är således fortfarande giltig. På denna punkt har regeringen gjort avbön och erkänt försummelsen inför utskottet genom den promemoria som upprättats av expeditionschefen i justitiedepartementet. Enligt promemorian lär alla departement numera känna till att yttrande skall inhämtas från datainspektionen. Konstitutionsutskottet understryker vikten av att så sker i samtliga fall. Dessutom säger vi att datainspektionen måste få tid på sig att företa en saklig prövning av ärendet i fråga. Det är tveksamt om detta krav tillgodoses genom att datainspektionens yttrande inhämtas vid delning av propositioner. I regel arbetar man ju under tidspress. Därigenom får datainspektionen inte möjlighet till den sakliga prövning som utskottet anser bör ske. En annan fråga som vi tagit upp gäller hur modifierade överklaganden behandlas. Frågan har kommit upp efter det att påpekanden gjorts från datainspektionen om att det i vissa ärenden skulle ha kunnat bli bifall såvida ändringen gjorts redan i samband med behandlingen hos datainspektionen. I KU är vi helt klart medvetna om att ett överklagat beslut skall avgöras av regeringen. Ändock har vi noterat datainspektionens påpekande. Man får avgöra i det enskilda fallet om ärendet på grund av de förändringar som skett bör återförvisas till datainspektionen eller huruvida datainspektionen i varje fall skall ha möjlighet att yttra sig beträffande de nya omständigheterna. Jag tror att det är viktigt att slå fast detta, dvs. att datainspektionen får vara med i hela processen när det gäller mycket väsentliga förändringar av en ursprunglig ansökan. En annan fråga som vi särskilt noterat gäller bedrivandet av försöksverksamhet. Det finns försöksverksamhet — som Elisabeth Fleetwood påpekade — som har pågått under lång tid. Verksamheten har utvidgats osv. utan att något nytt ställningstagande gjorts. KU menar således att man bör iaktta viss försiktighet i sådana fall. Vi har förståelse för att försöksverksamhet kan behöva bedrivas. Men vi understryker att om sådan verksamhet skall bedrivas, skall man redan från början fastställa försöksperiodens längd och hur en utvärdering skall ske — och inte utan väsentliga skäl förlänga perioderna. Slutligen vill jag, herr talman, kommentera olika regeringars bifall till besvär i några enstaka fall. Redan från början tilldrog sig frågan om registrering av personer som inte hade någon naturlig anknytning till den registeransvarige ett stort intresse — jag syftar på det som kallas befolkningsregistren. År 1975 behandlade den dåvarande socialdemokratiska regeringen det s.k. Det Bästa-ärendet. Man fann då att personkretsen inte kunde tillmätas en självständig betydelse, ett beslut som kritiserades av riksdagsmajoriteten vid granskningen 1975/76. Senare ändringar i datalagen har medfört att uppmärksamheten skärpts. Personkretsen kan, fullt ut, tillmätas betydelse. Likaså har det statliga personoch adressregistret, SPAR, tillkommit. Det krävs särskilda skäl för att registrera andra än medlemmar, anställda eller kunder hos den registeransvarige eller personer som har annan anknytning till den registeransvarige. Att den enskilde upplever det som intrång vid en registrering utan anknytning till den registeransvarige finner jag vara en bra och naturlig reaktion. Det är ju därför som riksdagen varit särskilt restriktiv när det gäller denna typ av register och även när det gäller samkörningar. om att få inrätta och föra register för direktreklamändamål. Som jag tidigare — Nr 151 sagt var syftet med SPAR att tillgodose behovet av uppgifter för direktre Z ö 3 : Onsdagen den klamändamål. I de aktuella fallen har emellertid ytterligare uppgifter 23 maj 1984 inhämtats från bl.a. skatteregistret. Enligt utskottets uppfattning rör det sig här om en fördjupning av SPAR, och det är inte i överensstämmelse med Granskning av riksdagens uttalande om restriktivitet. Detta uttalande står vi från KU:s sida å för, även om det gäller ”en egen regering”. Det är skillnaden mot nästa NE é ba S 3 SES utövning m.m. ärende som jag skall kommentera, där den socialdemokratiska majoriteten försvarar ett av den socialdemokratiska regeringen under 1983 fattat beslut om att bifalla besvär från Folksam angående register för gruppsakförsäkring Ene handar. I det ärendet hade datainspektionen också tillstyrkt ansökan, men ställt SBEIRNS AVES datafrågor ett väsentligt villkor, nämligen att Folksam skulle inhämta de enskildas medgivande till registrering. Datainspektionen grundade den uppfattningen på att registrering i ett kundregister skall bygga på en faktisk kundrelation. Den relationen föreligger alltså inte, eftersom alla i det här fallet skulle vara registrerade som kunder, oavsett om de utnyttjade sin rätt eller ej. För att undvika otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet borde alltså Folksam i detta fall inhämta medgivande från den som skulle registreras. När regeringen fick detta ärende till prövning, hade man först att avgöra om de som skulle registreras saknade sådan anknytning till Folksam som följer av ett kundförhållande eller något därmed jämförligt förhållande. Det har konstaterats att så var fallet, och redan på den grunden fordrades alltså ett tillstånd till registreringen. Ett sådant tillstånd kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Det är mot dessa särskilda skäl som minoriteten i utskottet riktar kritik. Regeringen har nämligen anfört att särskilda skäl anses föreligga därför att registret behövs för en rationell försäkringsadministration. Av reservationen framgår att vi inte delar denna mening. Vi anser att det är fråga om en utvidgning av begreppet särskilda skäl. Vid bedömningen av om otillbörligt intrång kan uppkomma skall särskilt beaktas arten och mängden av de personuppgifter som skall ingå i registret, hur och från vem uppgiften skall inhämtas samt den inställning till registret som föreligger eller kan antas föreligga hos den som kan komma att registreras. Vidare skall särskilt beaktas att inte andra personer eller andra uppgifter registreras än de som står i överensstämmelse med registrets ändamål. Vi anser att regeringen har vidgat den restriktiva praxis som gäller i detta fall och att rationell försäkringsadministration inte är ett särskilt skäl för att medge uprättandet av registret. Detta bör ges riksdagen till känna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 4 och i övrigt till utskottets förslag i denna del.

Herr talman!

Vi har haft en 100-procentig ökning av klagomålen enligt datalagen de senaste åren. Vi märker en ökad registertrötthet hos allmänheten, som låter höra av sig mer spontant.” Detta är nog en korrekt beskrivning av dagsläget. Det finns en stor registertrötthet. Det finns en stor oro för personnummer och dataregistrering. Allmänheten översköljs med material och erbjudanden där adresserna kommit från olika dataregister. Det gäller direktreklam, det gäller erbjudanden om att få bli medlem i organisationer. Ja, det har t.o.m. för vissa inkomstkategorier gällt erbjudanden om att få bli medlem och stödja politiskt parti. Användningen av personnummer har gått så långt att man inte ens kan få låna hem varor från vissa butiker utan att redovisa personnummer. Allmänheten känner oro för registren, och det är därför en korrekt upplysning från datainspektionen att man känner en stor registertrötthet över hela landet. Konstitutionsutskottet granskar regeringens handläggning av dataärenden, i första hand besvärsärenden men också sådana beslut om myndighetsregister som regeringen fattar. Som framgår av utskottets betänkande är det en mycket ringa del av besluten i dataärenden som kommer under regeringens prövning. Det gäller dock ofta i sammanhanget betydelsefulla ärenden. Betänkandet redovisar restriktiva synpunkter i anslutning till några aktuella ärenden. Det framhålls beträffande den omfattande försöksverksamheten inom vissa områden att det är angeläget med tidsbegränsning, och att försöksperioden inte bör sträcka sig utöver vad som anförts i tidsbehov från början. Det är tillfredsställande att utskottet enhälligt uttalar att det inte är lämpligt att, som gäller i fallet med polisens spaningsregister, bedriva försöksverksamhet i många år utan att utvärdering har gjorts. Utskottet anför också att samkörning som tillåtits i samband med beslut som gäller direktreklam är betänklig ur integritetssynpunkt. Detta är ett betydelsefullt uttalande. Allmänheten känner, som jag tidigare sagt, berättigad oro för vilka uppgifter de företag och organisationer har som riktar sig till speciella inkomstkategorier med erbjudande om affärsöverenskommelse eller medlemskap. Granskningen av regeringen gäller i det här fallet två ärenden som har anknytning till direktreklam. Det är, herr talman, i detta sammanhang förvånande att utskottets majoritet inte finner att motsvarande ställningstagande bör göras till det beslut som gäller kollektiv gruppförsäkring för medlemmar i en facklig organisation. Även här borde det vara konsekvent att uttala samma behov av integritetsskydd. Beslutet tvingar ju den som inte vill bli registrerad att meddela att han ej medger registrering. De frågor man då kan ställa sig är: Var finns integritetsskyddet för den som inte vill vara med? Vad är det som skiljer detta ärende från de övriga som utskottet har granskat? Är det verkligen tillräckligt att, som sker, anföra rationell försäkringsorganisation? Herr talman! Det måste vara så att regeringen i sitt beslut medverkat till en inte avsedd utvidgning av begreppet särskilda skäl. Ett konsekvent ställningstagande av konstitutionsutskottet borde också ha innefattat kritiska synpunkter på handläggningen av det s.k. Folksamärendet. Jag yrkar bifall till reservation 4.

Herr talman! Som ett av de första länderna i världen fick Sverige en datalag 1973. Samtidigit inrättades datainspektionen, som i kraft av datalagen skulle värna om medborgarnas personliga integritet. Utvecklingen på dataområdet går mycket fort. Bl.a. som en följd därav har datalagstiftningen också genomgått vissa förändringar. Senast ändrades datalagen 1982. Syftet med ändringarna var då i huvudsak att rationalisera verksamheten vid datainspektionen. Inspektionen skulle ges möjligheter att koncentrera sina resurser på särskilt integritetskänsliga register och få mer tid över för de viktiga tillsynsfrågorna. Även om det har funnits och finns delade meningar mellan de olika politiska partierna i datalagstiftningsfrågor, är ändock enigheten i dessa frågor mer framträdande. Det finns många exempel på detta. Ett sådant exempel är det faktum att datainspektionen sedan sin tillkomst 1973 och fram till utgången av 1983 avgjort 9 122 tillståndsärenden enligt datalagen. Endast 72 av dessa ärenden har överklagats till regeringen. Av dessa 72 ärenden biföll regeringen i 19 fall besvären helt och i 19 fall delvis eller med föreskrifter. I 21 fall avslog regeringen besvären. 3 ärenden avvisades, återförvisades eller avskrevs. Vid utgången av 1983 var 10 av ärendena ej avgjorda. Den granskning av regeringens handläggning av dataärenden som konstitutionsutskottet genomfört, och som utförligt redovisats i årets granskningsbetänkande, visar att det också här finns en stor samstämmighet mellan riksdagspartierna. Utskottets granskning har i första hand varit inriktad på regeringens handläggning av besvär över datainspektionens beslut i tillståndsärenden enligt datalagen. Därvid har särskilt studerats de ärenden som under 1980-1983 överklagats till regeringen och i vilka regeringen helt eller delvis bifallit besvären. Det är kanske klokt att påminna om att det har suttit regeringar med olika kulörer under den tidsperiod som varit föremål för utskottets granskning. Beslutet av den borgerliga regeringen i april 1982 om tillstånd till register för direktreklamändamål var mycket märkligt sett utifrån datalagens perspektiv. Riksdagen hade ju vid flera tillfällen understrukit att stor restriktivitet skulle råda i sådana fall som gällde att inrätta personregister som förs med hjälp av ADB. För att personregister av här aktuellt slag skall få inrättas och föras kräver datalagen att särskilda skäl skall föreligga. Sedda mot den bakgrunden måste regeringsbesluten i april 1982 om att ge två affärsföretag tillstånd att inrätta och föra olika register för direktreklamändamål anses som minst sagt överraskande. Enligt riksdagens beslut skall ju direktreklamens behov tillgodoses med adressuppgifter ur SPAR. Den regering som då satt har i de nämnda besluten angående personregist ren för direktreklam medgivit samkörningar av omfattande kundregister med bl.a. uppgifter ur SPAR om inkomstförhållanden. Ett av regeringsbesluten innebär vidare att ytterligare uppgifter om personer som sökts fram ur SPAR hämtats från skatteregistret genom samkörning. Denna sistnämnda samkörning innebar naturligtvis en fördjupning av SPAR, som inte varit avsedd. Regeringsbesluten vad avser direktreklamregistren var därför mycket betänkliga från integritetssynpunkt. Därom råder enighet i utskottet. I reservation 4, som är gemensam för de borgerliga partierna, hävdas att regeringen genom sitt beslut den 10 november 1983 åstadkommit en uvidgning av begreppet särskilda skäl. Jag bestrider detta, herr talman! Det är avgörande skillnader mellan regeringsbesluten från november 1983 och april 1982. Beslutet 1983 gällde ett register för administration av gruppsakförsäkringar. Det var här för det första inte fråga om ett register för direktreklam, som riksdagen beslutat om restriktivitet för. Utan här rörde det sig om ett register som hade till syfte att underlätta administrationen av en kollektiv hemförsäkring. Denna försäkring hade för det andra en facklig organisation beslutat om och tecknat för att tillgodose sina medlemmars behov av egendomsskydd. För det tredje: Den som inte önskade bli registrerad kunde undvika detta genom att meddela att han eller hon inte medgav det. Därmed har jag också besvarat Elisabeth Fleetwoods fråga om hänsyn till de eventuellt registrerades önskemål, dvs. om de vill bli registrerade eller ej. Till Lars Ernestam vill jag också tillägga, att i samband med att regeringsbeslutet fattades 1983 utfärdades föreskrifter. Det skedde inte i anslutning till regeringsbeslutet 1982. Då undvek den borgerliga regeringen att utfärda föreskrifter. Det är i datasammanhang en mycket viktig skillnad. Herr talman! Mot bl.a. denna bakgrund delar utskottsmajoriteten regeringens bedömning att särskilda skäl förelåg för att tillåta registren i enlighet med det beslut regeringen fattade i november 1983.

Herr talman! Kurt Ove Johansson pekade på den enighet som rått när det gällt datalagen och förändringar i den. Det stämmer kanske inte riktigt med de utfall som gjordes av socialdemokrater mot riksdagsmajoriteten och regeringen under perioden 1976-1982. Men det är bra om vi kan notera detta nu. Vi har tidigare diskuterat det s.k. Skandiaärendet i riksdagen. Jag finner det märkligt att socialdemokraterna inte tog upp det ärendet till granskning i konstitutionsutskottet, eftersom det var en parallell till det tidigare Det Bästa-ärendet. Så skedde dock inte, men nu har vi granskat ärendet. Jag vill bara notera att utskottet inte säger, som Kurt Ove Johansson anförde, att detta är mycket betänkligt. Utskottet säger att det är betänkligt ur integritetssynpunkt. Riksdagsmajoriteten sade om Det Bästa-ärendet att det var klart otillfredsställande. Det är ju här fråga om nyanser. Sedan till Folksamärendet. Vi från centerns sida anser att det är lika viktigt att värna den personliga integriteten vare sig det är ett företag, en facklig organisation eller en annan organisation som har sökt tillstånd till registrering. Jag tolkar Kurt Ove Johansson så, att han tillmätte det förhållandet att det var en facklig organisation som hade tecknat avtal en viss betydelse. I Folksamärendet är det ju inte heller fråga om ett register för direktreklam. Registren är fristående från varandra, och de skall alltså inte betraktas samtidigt. Jag pekade dessutom på att regeringen kommit fram till att det krävs särskilda skäl enligt 3 §. Det saknar betydelse att det inte är ett direktreklamregister. Det är ett register som skall prövas. Jag vill citera vad Kurt Hugosson sade i debatten om ändring i datalagen 1979 — Kurt Ove Johansson får förlåta mig, men fram till denna tidpunkt var Kurt Hugosson den främste talesmannen för socialdemokraterna när det gäller datalagstiftningsärenden. Han sade: ”När det gäller de generella grunderna för tillståndsprövningen föreslås nu att dessa skall kompletteras, dels med ett i lagen inskrivet krav på att man särskilt skall beakta arten och mängden personuppgifter liksom vilka personer som skall ingå i registret, dels med att man särskilt skall beakta om de uppgifter som skall ingå i registret insamlats för annat ändamål. Det sistnämnda kravet innebär i klartext att man skall vara ytterst försiktig med att samköra olika dataregister. Dessa kompletteringar när det gäller tillståndsprövningen är välkomna, även om vi i datainspektionen redan tidigare i stort sett tillämpat dessa krav i den praxis som utformats. Det är emellertid inte minst med tanke på eventuella överklaganden av datainspektionens beslut en fördel att kraven nu skrivs in i datalagen.” Detta sades år 1979. Det borde regeringen ha levt upp till 1983.
Herr talman! Kurt Ove Johansson tog upp beslutet från 1982 om direktreklam. Även vi från oppositionen ställde oss bakom betänkandet på den punkten. Det finns väl då inte så mycket mer anledning att diskutera det i detta sammanhang. Vi har alltså ställt oss bakom det utskottsbetänkandet. Sedan kommer jag tillbaka till frågan om fackliga organisationer och försäkringsbolag. Anser Kurt Ove Johansson att behovet av integritetsskydd tillgodoses, om utvecklingen fortsätter på det här sättet och samtliga fackliga organisationer tecknar en försäkring av det här slaget? I så fall berörs ju nästan hela befolkningen. Är det ändå inte så, att ett ställningstagande från regeringen i det här fallet blir prejudicerande?

Herr talman! De borgerliga reservanterna drar de ärenden som behandlades av två olika regeringar — år 1982 och 1983 — över en kam. Det är naturligtvis ganska horribelt att göra detta när man känner till sakläget. Sakläget var ju att 1982 års beslut gällde direktreklamregister. Det gjorde det inte 1983. Dessutom hade datainspektionen sagt nej till bifall i de ärenden som det gällde 1982. JK gick på samma linje som datainspektionen. Riksdagen hade uttalat restriktivitet när det gäller direktreklamregister. I fallet 1983 hade datainspektionen medgivit försäkringsbolagets begäran, med vissa restriktioner. JK, som också studerade fallet, intog precis samma ståndpunkt. Det intressanta var att JK faktiskt i sin prövning fann att de uppgifter som skulle ingå i registret inte torde vara särskilt integritetskänsliga. När det gäller beslutet 1982 har ni varit med på en utskottsskrivning, där ni säger att det var betänkligt ur integritetssynpunkt. JK tyckte såvitt jag förstod precis likadant, och även datainspektionen tyckte precis likadant. Mot den bakgrunden är det ju ganska fantastiskt att de borgerliga reservanterna hävdar att det skulle finnas gemensamma nämnare i de här båda fallen. När det gäller den undersökning som Elisabeth Fleetwood hänvisade till tror jag man skall vara väldigt försiktig och inte dra förhastade slutsatser. Denna SIFO-undersökning berörde 1 036 intervjuade personer. Folksam hade tidigare — 1978 — låtit statistiska centralbyrån göra en liknande undersökning, som visade på helt andra siffror än de Elisabeth Fleetwood nämnde och som omfattade väsentligt fler intervjuer, nämligen 13 447. Där visade det sig t.ex. att antalet oförsäkrade var betydligt högre än vad som kom fram i SIFO-undersökningen. Jag kan t.ex. berätta att vid den stora branden i Solna våren 1982 var andelen oförsäkrade hem hela 23 90. SIFO-undersökningen visar på 3 90.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

Herr talman! Kurt Ove Johansson säger att reservanterna drar en gemensam linje i de ärenden från 1982 och 1983 som vi diskuterar. Det gör vi inte. Vad gäller Skandia m.fl. ärenden är det fråga om en fördjupning av SPAR. När det gäller Folksamärendet är det en fördjupning i förhållande till 3 § datalagen. Till det Kurt Ove Johansson sade i den senaste repliken vill jag för fullständighetens skull foga att datainspektionen inte tyckte likadant som regeringen i Folksamärendet. Det är viktigt att påpeka. För att hålla en konsekvent linje i försvaret av integriteten är det viktigt att kunna framföra kritik, vilka som än sitter i regeringen. Därför tycker jag att det som Sven-Erik Nordin sade i riksdagsdebatten 1976 fortfarande har sin giltighet, nämligen att man tydligen skall vara fullständigt dogmatiskt fixerad vid tron på regeringens ofelbarhet för att låta en fråga av den här arten passera utan ett påpekande.
Herr talman! Då vill jag bara kommentera två saker.

Alldeles uppenbart visar den beskrivning av olika förehavanden som jag här gjorde att det går en klar skiljelinje mellan beslutet 1982 och beslutet 1983. När det sedan gäller den fråga som har ställts vid ett par tillfällen, både av Elisabeth Fleetwood och av Lars Ernestam, vill jag säga att jag som styrelseledamot i datainspektionen har lärt mig att en sådan fråga egentligen är omöjlig att besvara. Vi har i vårt arbete i datainspektionen funnit att det sällan finns två identiskt lika fall, utan att det som regel är nödvändigt att pröva varje fall för sig. Därför lär en sådan fråga vara mycket svår att besvara. Jag tror att generaldirektören Freese i den utfrågning som vi hade i utskottet också betonade att det sällan finns två identiskt lika fall.

Herr talman! Tillåt mig att som en minoritet i majoriteten göra vissa kommentarer, fastän talarordningen utestängt vpk från själva debattrundan. Årets granskning av denna och föregående regeringars handläggning av dataärenden har alltså inneburit att utskottet i enighet framför en del kritiska synpunkter. Det gäller bl.a. regeringens skyldighet att inhämta datainspektionens yttrande innan man inrättar personregister. Utskottet förutsätter att departementen fortsättningsvis beaktar datalagens föreskrifter i detta hänseende. Vi framhåller också vikten av att datainspektionen får erforderlig tid för sitt yttrande, så att den sakligt kan pröva ärendet. Expeditionschefen i justitiedepartementet har i en promemoria kommenterat utskottets utfrågning av representanter för datainspektionen. Han förklarar där att det på grund av förbiseende har inträffat att regeringen har inrättat personregister utan att först inhämta datainspektionens yttrande. Numera lär emellertid, skriver expeditionschefen, alla departement känna till datalagens föreskrifter om när datainspektionens yttrande skall inhämtas. Det har sina poänger detta. Sverige har ju från och till i den internationella debatten framhållits som ett föredöme, och vi var först i världen med att stifta en lag med utgångspunkt i de integritetsproblem som uppstår i datasamhället. Otaliga är de utländska delegationer som studerat denna lagstiftning och kanske tagit lärdom. Och numera -— tio år efter det att riksdagen stiftade lagen hart.o.m. regeringskansliet lärt sig tillämpa den. Det känns tryggt att veta. Min förhoppning är att den insikt som nu skall finnas hos regeringen och dess kansli också kommer att medföra att vi fortsättningsvis slipper det slags beslut som den förra regeringen fattade. Dessa beslut innebar ju att företag för direktreklam kunde bygga upp register som inte bara innehöll namn och adress, utan dessutom i ena fallet uppgifter om inkomster i intervall och i andra fallet inkomst och förmögenhet och uppgifter från skatteregistret om inkomster i olika förvärvskällor. Vpk har varit motståndare till denna service som ges företag, och vi hade helst sett att denna möjlighet att köpa uppgifter för att göra direktreklam inte hade kommit till stånd eller i alla fall inskränkts betydligt. Många människor anser det otillbörligt att detta att de får finna sig i att vara registrerade i stora offentliga register också får som följd att diverse företag på ett enkelt sätt kan köpa deras adresser och sända ut reklam. Vad man åtminstone kan begära är att det som då lämnas ut endast är uppgifter som krävs för att sända ut reklamen, dvs. namn och adress. Att dessutom tillåta företagen att i sina interna register lägga in uppgifter om inkomster är att gå de kommersiella krafternas ärenden på bekostnad av den personliga integriteten. Ett enigt utskott uttalar också med all rätt: ”Regeringsbesluten vad avser direktreklamregistren är enligt utskottet med hänsyn till det anförda betänkliga från integritetssynpunkt.” Regeringen har i sina beslut anfört att uppgifterna som registrerats får anses stå i överensstämmelse med ändamålet med registret, och det är i och för sig självklart. Men ju mer uppgifter ett företag kan få lov att registrera om medborgarna, desto mer förfinat kan dess reklamkampanjer läggas upp och desto mer varor kan det hoppas att få sälja — vilket ju är det yttersta ändamålet med dessa register. Denna motivering till regeringens beslut kan alltså i och för sig ge skäl till att man i stort sett får registrera det mesta om medborgarna. Regeringens prövning bör vara seriösare än så och även väga in integritetsskäl i bedömningen. Vi anser att regeringen har gjort just sådana överväganden när det gäller dets.k. Folksamärendet, där det ju föreligger en reservation från utskottets borgerliga ledamöter. Vpk ansluter sig alltså här till majoritetens skrivningar. Vi menar att den enskilde ges möjligheter att stå utanför registrering och alltså därmed är införstådd med att han/hon finns registrerad. Särskilda föreskrifter har också getts ut i anslutning till detta register. Sammanfattningsvis, fru talman, har det varit en värdefull genomgång som utskottet har gjort, och förhoppningsvis innebär den en uppstramning av regeringshandläggningen på de punkter där utskottet har anfört viss kritik. Jag vill, fru talman, yrka bifall till utskottets skrivning i denna del av betänkandet.
Fru talman! Marie-Ann Johansson inledde med att säga att hon företrädde minoriteten i majoritetskonstellationen, och min fråga är: Är det en brasklapp med hänsyn till Folksamärendet att vpk godtar denna utvidgning av de särskilda skälen?
Fru talman! Nej, det är snarare ett påpekande att vi inte är särskilt nöjda med denna debattordning, som gör att vi inte kan vara med i debatten. Jag var mycket kortfattad när det gällde Folksamärendet, eftersom debatten redan hade ägt rum. Men vi tycker att det finns avsevärda skillnader mellan detta ärende och exempelvis ärendet med direktreklamregistren, där vi instämmer i utskottets kritik.
Fru talman! Marie-Ann Johansson gör samma tolkning som tidigare har gjorts, nämligen att man skall betrakta dessa frågor i ett sammanhang. Det gör vi inte, för i det ena fallet är det fråga om SPAR och direktreklam och i det andra fallet är det fråga om 3 8 och de särskilda skäl som gäller beträffande samkörning, registrering och ändamål med registren.